Herr talman! Den debatt som nu pågår är ju en fortsättning på den debatt som fördes i går och som fick avbrytas omkring kl. 23. Både jag och Tommy Franzén talade då. Tommy Franzén hade anmält att han skulle tala i tio minuter, men han höll på i nästan 30 minuter. Det var ett mycket ostrukturerat anförande. Påståendena kom litet hipp som happ. Men någonting kommer jag ändå ihåg. Han redogjorde nämligen för tullverkets 350-åriga historia. Han drog också paralleller med kustbevakningen i USA. Vi fick höra hur man där skickade båtar och personal från kustbevakningen till Persiska viken eller ut på fftämmande oceaner. Nu fortsätter han ett halvt dygn senare och säger att jag försvarar en sjuk sak — militären kommer att sluka kustbevakningen. Han måste ha lyssnat mycket dåligt i går. Jag sade då att den nya kustbevakningen är en civil myndighet, visserligen inom försvarsdepartementets verksamhetsområde och inom dess utgiftsram, men utanför försvarsmakten. Tommy Franzén bör, som demokratisk socialist — som han förhoppningsvis är — sluta att måla upp denna knektskräck. Det handlar inte alls om det. Var exempelvis överföringen av räddningskårerna till ett centralt verk i Karlstad en militarisering? Det handlar i detta fall, liksom vad gäller räddningskårerna, om att bättre utnyttja resurserna. Kustbevakningen är en civil myndighet, Tommy Franzén, och det är en satsning på civilförsvaret, som vpk så ofta talar om — satsa på civilförsvaret, säger ni. Det är just det vi gör, och det kan ni väl inte ha något emot. Tommy Franzén talar ibland emot sig själv, hit och dit, och jag förstår ännu ingenting. Men vad jag förstod senare var att han i går talade för ett par personer på läktaren. Jag bor 95 mil från Karlskrona. Jag har varit där två gånger och tycker att det är vackert där. En sommarstugegranne till mig som har ingått i kustbevakningskommittén har föredragit ärendet för mig, så jag är mycket väl insatt. Jag skall kortfattat strukturera den insikt som jag har och den medvetenhet i ärendet som jag besitter, och det är att detta är en regionalpolitisk fråga. Därför säger vi nix till Göteborg, Kerstin Keen, och tyvärr nix till Härnösand, som ligger nära min hemort, Martin Olsson. Jag vill säga till ledamöterna på Blekingebänken att jag tror att det blir bra i Karlskrona. Samordningen mellan den centrala och den regionala myndigheten i Karlskrona kommer att medföra samordningsvinster och pluseffekter. Olle Aulin har lämnat kammaren, men jag vill säga att Malmö tyvärr inte heller kan komma i fråga. Herr talman! Jag står fast vid det jag yrkade i går.
Herr talman! Jag beklagar naturligtvis att Lennart Holmsten ingenting förstår, men det kan jag inte göra någonting åt. Jag lyssnade dessutom mycket uppmärksamt på Lennart Holmsten i går, och jag må säga att det som han sade i sitt anförande och i sin replik hade jag redan läst i propositionen. Inget nytt tillfördes debatten. Han bemötte inte de argument som talarna tidigare hade fört fram. Nej, det var enbart sådant som står i propositionen. Vi kan naturligtvis diskutera om kustbevakningen skall betraktas som en rent civil myndighet eller om den får militära inslag.

Rekryteringsproblemen, som jag tog upp i går, kommer självfallet som ett brev på posten. Inom ett militärområde, med all den stränghet, sekretess, utestängande av allmänhet m.m. som råder där, är det ganska klart att rekryteringen av ny personal till kustbevakningen kommer att snedvridas så att personal tas från militären. Detta kan inte göra kustbevakningen mera civil — hur civil den än är på papper från försvardepartementet. Jag talar om verkligheten, inte om de teorier som finns upptecknade på papper, som Lennart Holmsten hänvisar till.

Herr talman! Lennart Holmsten konstaterade att Olle Aulin hade lämnat kammaren. Låt mig då meddela att Olle Aulin har gått till ett sammanträde inom totalförsvarets område och lämnat mig kvar här. Jag vantrivs inte. Det kanske inte finns så mycket nytt i det som Tommy Franzén säger heller — jag åberopar nu hans replik till Lennart Holmsten. Det finns ändå anledning att påpeka för Tommy Franzén att kustbevakningen och tullen, dvs. den sjögående delen av tullverket, ingalunda har varit ftämmande för att delta i ubåtsspaningar och ubåtsjakt. Tvärtom har de gjort det i alla de områden och avsnitt av vår långa kust där främmande ubåtar har iakttagits, där grodmän har varit synliga osv. Det finns många exempel på detta. Ett av kustbevakningens fartyg vid Gotland — möjligen stationerat på fastlandssidan — höll i flera timmar med sin hydrofon kontakt med en främmande ubåt ganska tätt intill Gotlandskusten. Det var dessutom en prestation att med en gammal hydrofon — som dess värre ställdes i land litet senare — klara denna uppgift, som vi vet är så svår. De på kustbevakningen som har berättat för mig om detta har berättat med stolthet. Kustbevakningens folk vill ingalunda ha några sovjetiska ubåtar smygande i sina och våra svenska vatten, utan de vill hålla rent från sådant. Jag är alldeles säker på att kustbevakningen och dess folk också i fortsättningen kommer att arbeta med samma entusiasm, skicklighet och oförvägenhet som de alltid har gjort. Kustbevakningen blir inte militariserad därför att den hamnar under denna budgetanvisning inom försvarsdepartementets område. Jag ber att få åberopa vad Lennart Holmsten och tidigare också Olle Aulin har sagt. Jag instämmer helt i det som Lennart Holmsten har sagt beträffande denna del och även i övrigt i replikskiftena med Tommy Franzén. Jag måste också nämna Anna Wohlin-Andersson, som talade om kustbevakningens militarisering. Med hänvisning till vad jag sade alldeles nyss, riktat till Tommy Franzén, vill jag påpeka att det är en felaktig konsumentupplysning att göra ett sådant påstående. Sedan säger Anna Wohlin-Andersson att det är de civila delarna av totalförsvaret som behöver förstärkas i skärgården. Detta ger närmast intrycket att man inte skulle behöva någon förstärkning av de militära delarna. Men vi är ju överens om att en sådan behövs. Regeringen har i alla händelser lagt fram ett förslag till förstärkningar av ubåtsskyddet och därmed en förstärkning av försvaret av vår skärgård, något som behövs med tanke på ubåtsjakten. De civila delarna förstärks nu i och med att kustbevakningen effektiviseras, vilket är syftet med regeringsförslaget. Vi skall inte glömma bort den debatt som under många år har förekommit med krav på en omorganisation, som dock hela tiden avvisats av fiskare, skärgårdsbefolkning, kustbevakning osv. Man har nu kommit fram till en Prot. 1987/88:123 lösning som jag är övertygad om är den bästa. Naturligtvis kan man alltid 19 maj 1988 Önska sig någonting ännu bättre, men den här lösningen kommer säkerligen att fungera bra. Herr talman! Jag kan inte heller motstå frestelsen att kommentera Kerstin Keens utläggningar om Gustav II Adolfs regionalpolitik. Denna var som bekant ganska vidlyftig: han förde krig i Tyskland. Jag har tidigare aldrig uppfattat detta som regionalpolitik, men nu fick vi besked av Kerstin Keen. Hon säger att hon är övertygad om att Gustav II Adolf, denne förträfflige kung, var bättre som regionalpolitiker än nuvarande beslutsfattare. Hon antyder därmed att han sannolikt skulle ha lagt kustbevakningens centrala myndighet i Göteborg. Tänk, jag tror inte det. Jag tror att den skulle ha hamnat i Stralsund — det var ju åt det hållet som hans regionala ambitioner gick. Detta sagt med hänvisning till det anförande som Kerstin Keen höll. Jag ber, herr talman, i likhet med Olle Aulin att få yrka bifall till den moderata reservationen.
Herr talman! Det är faktiskt inte någon nyhet för mig att kustbevakningen har deltagit i ubåtsspaning. Jag utgår från att även om man hade varit kvar under tullverket eller hade tillhört sjöfartsverket eller på annat sätt varit en civil myndighet, skulle man ha fortsatt med ubåtsspaning. Men det är ändå en väsentlig skillnad mellan att vara involverad i den typ av ubåtsspaning som det nu blir fråga om och att delta bara vid vissa speciella tillfällen när marinen begär assistans från en annan myndighet.

Jag tycker att man också skulle kunna fortsätta med ett sådant samarbete, men att man då inte bör sitta i marinens knä. Kustbevakningen är självfallet inte intresserad av att ubåtar finns i svenska vatten, oavsett från vilken nation eller vilket militärblock de kommer. Jag vågar med bestämdhet påstå att kustbevakningens personal har den inställningen. Jag vill vidare till Göthe Knutson säga att det normalt sett är svårt att undvika att ta intryck av den omgivning som man befinner sig i. Om man i sin omgivning enbart har militärer, kan man faktiskt inte låta bli att påverkas av deras atmosfär och deras tänkande, hur civil man än vill vara. Göthe Knutson menade att man inte kan påstå att kustbevakningen blir militariserad därför att kustbevakningens budgetanvisning lagts in under försvarsdepartementets huvudtitel. Jag får säga ungefär som till Lennart Holmsten: Jag beklagar att Göthe Knutson ingenting har förstått. Redan i propositionens rubrik anges att det är fråga om en samlokalisering med marinen. Det är inte bara fråga om en budgethänvisning.
Herr talman! Först vill jag säga att jag hörde Tommy Franzén tala i detta ärende i går. Det är ju tekniskt så välordnat att man även kan lyssna på debatten på sitt rum. Jag blev också så intresserad att jag gick över till kammaren. Tommy Franzéns framställning blev dock inte mera trovärdig därför att han sedan upprepade den, och han upprepar den även i dag. Kommentaren att man ingenting förstår är ett ganska billigt argument, som inte blir starkare därför att det upprepas och nu riktas mot fler ledamöter av kammaren. Nu kom ett, som jag uppfattade det, nytt argument: att miljön skulle påverka kustbevakningens personal, att uniformerna skulle bokstavligen smitta av sig eller kanske att en och annan term skulle påverka den. Mitt intryck av kustbevakningens personal är att det är fråga om stabilt folk, som minsann inte låter sig imponeras vare sig av uniformer, termer eller någon särskild miljö. Det är handfasta män, som utan tvivel klarar denna påverkan. Man kan, herr talman, göra en liten jämförelse med de civilanställda ute på våra regementen och andra militära förband. Det är fråga om ett stort antal personer. den utmärkta kökspersonalen! Jag har inte märkt, och jag tror inte heller att den själv har gjort det, att den skulle ha tagit skada av att arbeta i den militära miljön. Har Tommy Franzén någon annan uppfattning kan han ju delge personalen denna — den kommer säkerligen att bli förvånad.
Herr talman! Om man försöker göra gällande att man inte påverkas av den miljö som man befinner sig i, är man inte tillräckligt självkritisk. Jag vill påstå att jag har påverkats av den miljö som jag har vistats i i det här huset sedan 1976. Jag kan också konstatera att Göthe Knutson har påverkats av miljön här. Han talar nu inte riktigt på samma sätt som han gjorde när han kom in i riksdagen 1976, samtidigt med mig. I frågan om vad som är bäst för kustbevakningen vill jag slutligen upprepa att man väl ändå borde ha lyssnat på vad kustbevakningspersonalen har att anföra. Såvitt jag begriper förstår den denna fråga mycket bättre än vad Göthe Knutson, jag, Lennart Holmsten och alla andra ledamöter som varit uppe i denna debatt gör.

Herr talman! Mycket kort: När jag beklagar att Lennart Holmsten säger att han ingenting förstår är det inte ett billigt argument. Jag beklagar det inte för min egen skull utan för sakens skull. Både Lennart Holmsten och Göthe Knutson säger att kustbevakningen skall ligga inom försvarsdepartementets område och inom försvarets utgiftsram. Ja, det är okej, om det stannar vid det. Men man skall också vara placerad inom militärens geografiska område, med åtföljande svårighet för allmänheten att få kontakt med kustbevakningens personal och för denna att prioritera sina civila uppgifter. Utan en kunnig och aktiv kustbevakningspersonal är vårt försvar bra mycket svagare. Tullverket behandlade inte alltid kustbevakningen så bra, och därför var 66 90 av kustbevakningens personal positiv till förändringen i fjol. I dag är 97-98 Jo negativa, när de ser utvecklingen och den samlokalisering som vi Prot. 1987/88:123 diskuterar i dag. 19 maj 1988 Jag hade inte tänkt ta upp frågan om sambandscentralerna eftersom motionsbehandlingen är uppskjuten till hösten. Men eftersom Tommy Franzén tog upp frågan vill jag säga några ord. Sambandscentralerna är helt nödvändiga. Det är, precis som Gunhild Bolander säger, helt tokigt att stänga sambandscentralerna på nätterna. Tror de ansvariga att fienden bara arbetar dagtid? Gång på gång har en enig riksdag slagit fast att Gryts sambandscentral skall finnas kvar. Det finns inga regionalpolitiska, inga praktiska eller ekonomiska och absolut inga förnuftiga skäl för att lägga ned den sambandscentralen. Därför ber jag Tommy Franzén: Kasta inte yxan i sjön ännu! Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske! Låt oss fortsätta att kämpa för sambandscentralerna, möjligen till the bitter end, men förhoppningsvis till ett för den svenska kusten förnuftigt beslut.

Herr talman! När det gäller de handikappade finns en betydande värdegemenskap mellan partierna och en ömsesidig vilja att finna lösningar på angelägna problem. Det visar sig nu igen när socialförsäkringsutskottet behandlar frågan om bilstöd till handikappade. I analysen av behov och åtgärder finns en glädjande samstämmighet samtidigt som de framlagda lagförslagen löser upp kompetensknutar och oklarheter. Det visade sig dock när vi behandlade frågan i utskottet att det fortfarande ifråga om personkrets och åldersbedömningar finns olika uppfattningar. För moderata samlingspartiets del valde vi därvid att fortsätta och fullfölja tankar som vi utvecklat i motion Sf20 av Nils Carlshamre m.fl. I reservation 7, som jag, herr talman, nu yrkar bifall till, har vi därför ansett att även de som har ålderspension skall inräknas i kretsen av personer med rätt till kvarvarande skattestöd under en period av längst sju år efter reformens genomförande. Därtill, herr talman, gör vi ett särskilt yttrande beträffande den fortsatta översynen av statsbidragssystmet och uppmärksammar härvid främst den oklarhet som föreligger beträffande Storstockholmsområdet där Stockholms läns landsting är huvudman för färdtjänsten och som landsting inte lyder under socialtjänstlagen. Med det anförda yrkar jag bifall till moderata samlingspartiets reservation 63 7 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Historien om bilstödet är lång och fylld med löften och förhoppningar. Men den är också ett skolexempel på hur långhalningar och politiska instanser tillåter att en angelägen fråga skjuts upp. Det är nu 21 år sedan den första utredningen om bilstöd till handikappade startade. Förslag om ändringar i bilstödet till handikappade har förut av regeringen lagts fram för riksdagen. Men regeringen har aldrig fullföljt de intentioner som utredningarna eller riksdagen har framfört för att få ett bra bilstöd. Den 25 april 1985 debatterades frågan i riksdagen. Det blev återremiss av ärendet till regeringen med uppdrag att senast den 1 januari 1986 återkomma med ett nytt förslag, som skulle vara realistiskt med utgångspunkt från en utrustad handikappbils marknadsvärde. Först i januari 1986 tillsattes en utredningsman för att utreda hur ett nytt förslag skulle kunna se ut. Nu har vi förslaget framför oss och skall fatta beslut om det i dag. Vi kan då konstatera att lång kan vandringen vara ibland, innan vi når en bit av målet. I stort kan vi från folkpartiet säga att vi accepterar förslaget. Där finns betydande förbättringar för de handikappade. Personkretsen har utökats och större medel har ställts till förfogande för att kunna utöka stödet. Det finns givetvis mycket mer vi skulle vilja göra för de handikappade som har behov av bil för att kunna leva ett någorlunda normalt liv. Men vi är också liksom biträdande socialministern införstådda med att allt som föreslås kostar pengar och att det är svårt att verkställa allt på en gång, även om viljan finns. Vi hoppas nu från folkpartiets sida att detta får vara en god början och att stödet kommer att utökas och förbättras efter hand som det finns möjlighet därtill. Herr talman! Det finns ändå några detaljer som vi vill peka på och som vi anser borde ha varit med i förslaget redan nu. Folkpartiet har i reservation nr 2 tagit upp bilstöd till förtidspensionärer över 49 års ålder och krav på eget körkort för handikappade över 18 år. I propositionen föreslås att även handikappade som är 18-49 år och som inte arbetar eller utbildar sig skall ha möjlighet att erhålla bilstöd. Det rör sig om förtidspensionärer som aldrig kommit ut på arbetsmarknaden. Enligt regeringens förslag skall dessa inte kunna få förnyat bilstöd efter det att de fyllt 49 år. Denna begränsning finns dock inte för de personer som fått bilstöd på grund av arbete eller studier och som sedan tar ut förtidspension. Dessa kan få förnyat bilstöd tills de fyller 65 år. Det förefaller svårmotiverat att den grupp som fått bilstöd mellan 18 och 49 år skall mista det då 49-årsgränsen nås därför att de inte fått bilstöd på grund av utbildning eller arbete. Denna grupp bör därför ha möjlighet att få förnyat bilstöd även sedan de fyllt 49 år. Under de första åren med ett förnyat bilstöd kommer detta inte att förorsaka några nya kostnader, då kostnaden för införandet av bilstöd för denna grupp finns med i det nu behandlade förslaget. Vi anser också att även handikappade personer över 18 år i vissa fall behöver någon som kör bilen. I nuvarande lagstiftning finns möjlighet att bevilja undantag från kravet på eget körkort för att få bilstöd. Det bör även i fortsättningen vara möjligt att göra undantag från denna regel. I många fall är färdtjänst alternativet till egen bil, körd av annan person, och det kan i många Prot. 1987/88:123 fall visa sig vara ett mera kostnadskrävande alternativ. Detta bör tas medi 19 maj 1988 beräkningarna vid ansökan om bilstöd. Ett andra steg mot ett förbättrat bilstöd bör innebära att kravet på eget körkort modifieras eller slopas helt. Herr talman! Folkpartiet ser med glädje att vi äntligen, efter många års väntan, fått fram ett förslag om förbättringar i bilstödet till de handikappade, men utgår också ifrån att detta bara är början till ytterligare förbättringar av bilstödet för att de handikappade skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Därmed vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna nr 2 och 4.

Herr talman! Förslaget till ett förbättrat bilstöd till handikappade har verkligen varit efterfrågat. Det betyder oerhört mycket för en person att kunna vara oberoende och kunna leva på något så när lika villkor som alla andra genom att kunna klara sina transporter själv. Att man inte kan utnyttja de kollektiva färdmedlen innebär ett stort handikapp och att inte på rimliga ekonomiska villkor kunna ta sig fram till och från ett arbete är också ett stort handikapp. Detta gäller även handikappet att inte oberoende kunna resa under fritid och semester. Det är därför positivt att bilstödet har utformats på ett bättre sätt än tidigare. Jag vill även i denna debatt understryka vikten av att färdtjänsten inte skall förändras till det sämre för dem som behöver den i och med att detta förslag genomförs. Förhoppningsvis kommer de ökade förutsättningarna till bilstöd att innebära ett minskat behov av i många fall dyr färdtjänst. Det finns dock anledning att understryka att även om bilstöd utges, kan det finnas behov av färdtjänst, exempelvis vid reparation av den egna bilen eller under vintern när det för vissa kan vara svårt att klara den egna bilen. Det är viktigt att färdtjänsten förändras, särskilt med tanke på de bekymmer som riksfärdtjänsten innebär för många. De långa förbeställningstiderna innebär också ett beroende, som vi som inte är rörelsehindrade inte skulle kunna acceptera. Jag vill också i detta sammanhang dra en lans för ökad säkerhet i den bil som man köper med stöd av anpassningsbidrag. Handikappade är många gånger förhindrade att använda sig av säkerhetsbälte och är därmed utsatta för en betydande risk, inte minst genom alla de extra tillbehör som monteras i dessa bilar. Låt mig som exempel nämna en bekant till mig som saknar armar och för sitt fordon med hjälp av haka och fötter. Han är en mycket skicklig bilförare men kan inte använda bilbälte. Den nu introducerade luftkudden skulle för honom innebära ett skydd, ifall han skulle råka ut för en kollision. Denna luftkudde blåses upp vid den påfrestning som en kollision innebär. Detta sker via sensorer monterade på ett antal ställen i karossen. Krockprov har visat att man vinner mycket i minskade skador genom denna säkerhetsanordning. Jag har i ett annat sammanhang motionerat om detta men tyvärr inte fått fullt gehör för dessa krav. Jag vet att detta inte ingår i vårt beslutsunderlag, men jag ser gärna att detta krav drivs för att ge även 65 rörelsehandikappade ett så fullgott skydd som möjligt i den bil de kör eller åker i. Nu är ju aldrig någonting fullkomligt, inte ens detta förslag som hälsats med tillfredsställelse från handikapporganisationerna. Vi i centern har dock en del förslag som skulle förbättra systemet ytterligare. Vi är ense om de samhällsekonomiska vinster ett utvidgat bilstöd ger. Dessa vinster bör beaktas i lika hög grad när det gäller de människor som är i åldern mellan 49 och 65 år. Vi inser att det för närvarande inte finns utrymme att utvidga reformen till att gälla dessa grupper. Men vi önskade att utskottet skulle uttala en viljeinriktning för fortsatta förbättringar när bilstödet utvärderats och att man då också utvidgar stödet så att alla förflyttningshandikappade upp till 65 års ålder omfattas. Övergångsreglerna innebär, som alltid, marginaleffekter. I detta fall gäller det dem som beviljas bilstöd vid 43 års ålder. Det skall sedan gå sju år innan nästa stöd kan bli aktuellt. Det kan då avgöras på grundval av vilken månad man är född om man får bilstöd på nytt vid 49 års ålder. Vi anser från centerns sida att det borde finnas en mjukare övergång. När det gäller bilstöd till handikappade föräldrar med barn under 18 år har vi yrkat på en viss förändring beträffande till vilken grupp de skall räknas. I grupperna 1—5 avgörs vilka förflyttningshandikapp som gäller. Med detta som underlag bestäms vilka bilstöd som skall gälla. De former för bilstöd det handlar om är grundbidrag, anskaffningsbidrag eller anpassningsbidrag. Vi anser från centerns sida att det finns klara fördelar att vinna med att låta gruppen handikappade föräldrar med barn under 18 år tillhöra gruppen 2, dvs. samma grupp som handikappade under 65 år som lämnat arbetsmarknaden med förtidspension eller sjukbidrag. De senare erhåller ett helt grundbidrag som uppgår till 50 000 kr. Handikappade med barn under 18 år får i dag ett halvt grundbidrag, dvs. 25 000 kr. Utskottet ställer för närvarande inte upp på vårt krav men vill ändå lämna en dörr öppen för en omprövning när man dragit erfarenhet av nuvarande system. Tyvärr hjälper det inte dessa föräldrar i dag. Det gäller ett mycket begränsat antal föräldrar, så kostnaderna för samhället blir inte speciellt stora. För den enskilde föräldern innebär detta emellertid ett avsevärt tillskott till den personliga ekonomin. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 5 som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Under mer än tio års tid har frågan om bilstöd till handikappade diskuterats och utretts. Eftersom det förslag vi nu skall ta ställning till innebär avsevärda förbättringar jämfört med vad som har gällt hittills och jämfört med tidigare förslag vill vi i huvudsak bifalla propositionen, som innebär både ett större ekonomiskt stöd och ett utvidgande av berättigad personkrets. Det är emellertid inte tillfredsställande att förslaget innehåller åldersgränser som ställer vissa handikappade över 49 års ålder och samtliga över 65 års ålder utan rätt till bilstöd. Som skäl för begränsningarna anges alltför stora kostnader för statsbudgeten. De olika utredningar som har tillsatts för att se över bilstödet har aldrig ens försökt att behandla frågan om bil skall kunna Prot. 1987/88:123 betraktas som tekniskt hjälpmedel. Tyvärr har utredningarna inte utgått från 19 maj 1988 det faktum att det är en avgörande principiell skillnad mellan handikappades och icke handikappades bilinnehav. Den icke handikappade kan göra en ekonomisk avvägning och välja att inte ha bil och ändå klara av nödvändiga förflyttningar med de kommunikationer som står till buds. Men det valet existerar inte för den vars handikapp utgör ett hinder för att ta sig till eller använda allmänna kommunikationsmedel. Jag tycker att man också bör påpeka att även handikappade är med och betalar våra allmänna kommunikationsmedel genom kommunal och statlig skatt, trots att de aldrig kommer att kunna använda dem. Bilen kompenserar inte bara allmänna kommunikationsmedel för den som har ett handikapp. Den är många gånger ersättning för ben som inte fungerar. Bilen är ett tekniskt hjälpmedel för handikappade, och målet måste vara att bil kan erhållas enbart på dessa villkor. Eftersom de faktiska samhällskostnaderna för en sådan reform aldrig har belysts av någon utredning kan man inte bara avvisa detta för att det skulle vara för kostsamt. Att färdtjänst är dyrt vet vi. Vi vet också att ju mer bilstödet byggs ut desto mindre blir behovet av färdtjänst. Det finns kanske t.o.m. skäl att tro att färdtjänsten är ett dyrare alternativ än att förse handikappade människor med en egen bil. Vi vet inte hur gruppen förtidspensionärer över 50 år ser ut, dvs. hur många i den gruppen som skulle vara berättigade till en bil om den utgavs som ett tekniskt hjälpmedel. Vi vet inte heller i vilken utsträckning handikappade över 65 år kan tillgodogöra sig en egen bil. Det första som måste göras är att ta reda på hur många som kan tänkas vara berättigade till bil. Innan vi har alla fakta är det givetvis svårt att fatta ett beslut. Vi accepterar att man inte vill fatta beslut i frågan om bil som tekniskt hjälpmedel redan nu. Men vi menar att regeringen bör göra en plan för i vilken takt bilstödet kan byggas ut, med målet att bil skall kunna fås som tekniskt hjälpmedel. Som jag sade inledningsvis innebär förslaget i propositionen en välkommen förstärkning av det ekonomiska bidraget till bilinköp. Men med den prisutveckling vi har kommer både grundbidraget och anskaffningsbidraget att snabbt sjunka i värde. Därför anser vi att det är nödvändigt att det ekonomiska bidraget värdesäkras. Det kan givetvis ske på olika sätt. Vi har pekat på att man kan knyta grundbidraget och anskaffningsbidraget till basbeloppet och på så sätt få den årliga uppjusteringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer 6 och 8.

Herr talman! Som det har sagts tidigare är detta förslag om ett förbättrat bilstöd till handikappade en ytterst angelägen och efterlängtad reform. Det är bra att vi nu har ekonomiska möjligheter att genomföra den. Utgångspunkten för reformen är att bilen är ett värdefullt förflyttningshjälpmedel för många personer med handikapp. Bilen ökar möjligheterna till rörlighet för handikappade. Den medför en påtaglig förbättring för många och hjälper dem att delta i samhällslivet och etablera kontakter med andra människor. 67 Förslagen syftar i korthet till att ge fler handikappade rätt till bilstöd men också till att förbättra själva stödet samt att få till stånd förenklingar genom ökad samordning. Som vi ser det, är det positivt att även personer som inte förvärvsarbetar eller genomgår utbildning nu får möjlighet att erhålla bilstöd, och det är bra att stödet vidgas till förtidspensionärer, till handikappade föräldrar med barn och till föräldrar med handikappade barn. Det grundläggande kriteriet för om stöd skall utgå bör vara behovet av bil, dvs. förekomsten av ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga förflyttningssvårigheter. Statsrådet anför i propositionen, och det har utskottet anslutit sig till, att ur strikt handikappolitisk synvinkel borde ett förslag om bilstöd och utvidgad personkrets ha innefattat alla handikappade med förflyttningssvårigheter, alltså alla utan begränsningar i fråga om ålder. I propositionen framhålls dock att det statsfinasiella läget inte gör det möjligt att nu lägga fram förslag så att alla förflyttningshandikappade, oavsett ålder, får del av stödet. Kostnaderna för ett sådant system skulle bli alltför omfattande.

Statsfinanserna och ekonomin har således styrt den bedömning som ligger till grund för den utformning bilstödet har fått. Utskottet tillstyrker propositionen i dess helhet och anser att bilstödets konstruktion är riktig med dagens förutsättningar. Vi tycker alltså att det är rimliga avvägningar som gjorts i propositionen. Kenth Skårvik säger att bilstödsfrågan har förhalats. Jag tror för min del att själva sakfrågan har vunnit på att man har gjort en grundlig utredning och tagit tid på sig. Det är också en oerhört kostsam reform som nu genomförs. Frågan om finansieringen är kanske oväsentlig för Kenth Skårvik, men den är viktig för oss som har att ta ett ekonomiskt ansvar. Som jag sagt tidigare, är det ekonomiska realiteter som har styrt förslagets konstruktion, men trots det tycker jag att det är ett bra förslag som riksdagen nu har att behandla. De handikappades möjligheter att komma ut i samhällslivet förbättras väsentligt. Jag tycker som sagt att det är ett bra förslag som Bengt Lindqvist har utformat, och reformen kommer att betyda oerhört mycket för de enskilda människorna. Med detta, herr talman, vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att det var litet väl magstarkt av Börje Nilsson att säga att finansieringen är oviktig för oss. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi förstår, precis som biträdande socialministern gör, att ekonomin betyder mycket och att pengarna inte räcker till allt. Men sedan beror det på vad man prioriterar, även i ett sådant här sammanhang. Så där måste jag slå tillbaka och säga att det var oförskämt att yttra sig som Börje Nilsson gjorde, när vi har uttalat oss så många gånger beträffande finansieringen. När det gäller den åldersgräns som satts vid 49 år har vi svårt att förstå varför man skall diskriminera förtidspensionärer efter det att de har fyllt 49 år. Vi tycker att de har lika stort behov av bil som andra som har passerat den gränsen. Därför tror vi att det hade varit förnuftigt att se till att det funnits ekonomi för att klara av den biten. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att kunna ge föräldrar möjlighet att hjälpa sina handikappade barn som passerat 18-årsgränsen. Vi vet att det kostar pengar, men ibland handlar det om prioriteringar, och här tror vi att det hade varit viktigt att se till att medel funnits till förfogande. Precis som vi har sagt, har det skett en förhalning av detta slags handikappstöd. Det är 21 år sedan som den första utredningen gjordes, och man kunde ha tagit tag i frågan på ett mycket tidigare stadium. Vi tycker också att det är för lång tid från våren 1985 till nu, innan man kommit fram med ett någorlunda vettigt förslag.
Herr talman! Utskottet tar avstånd från propositionens förslag, där man ju understryker att personkretsen för rätt till bilstöd också skall omfatta gruppen 49-65 år. Jag vill fråga Börje Nilsson: Är dörren stängd för den gruppen i och med att utskottet skriver som det gör? Vi kräver inte att bilstöd för den gruppen skall införas i dag, men vi vet ju att kostnaden för bilstödet kommer att minska inom ett antal år. Då borde det finnas utrymme för en vidgning av personkretsen, och jag tycker att utskottet borde ha kunnat ange det som ett mål. Jag tycker att det är viktigt att man inte för fram dubbla budskap. Å ena sidan är det viktigt att alla får stöd, och å andra sidan är det tydligen inte så viktigt.
Herr talman! Börje Nilsson anför, precis som man gör i propositionen och utskottsbetänkandet, att kostnaderna föranleder att det måste göras ganska stora begränsningar i fråga om bilstödet. Om det nu är på det sättet, får vi väl acceptera det, men jag undrar vilka beräkningar Börje Nilsson stöder sig på. Såvitt jag vet, finns det ingen utredning som har belyst de samhällsekonomiska konsekvenserna av att godkänna bilen som tekniskt hjälpmedel. Den bilstödskommitté som satt 1979 räknade med att enligt dåvarande regler skulle ca 15 000 personer vara berättigade till bil. Med de förändringar av bilstödet som skett sedan dess kan ingen svara på hur många som i dag skulle vara berättigade. Eller har regeringen och Börje Nilsson tillgång till beräkningar som visar vad det skulle kosta om bil tillhandahölls som tekniskt hjälpmedel? Vi anser från vpk:s sida att det finns skäl att tro att det inte skulle bli dyrare än vad samhällets kostnader för färdtjänst är i dag. Jag tycker att det vore väldigt bra om Börje Nilsson ville tala om vad det skulle kosta om bilen betraktades som ett tekniskt hjälpmedel.
Herr talman! Kenth Skårvik säger att han naturligtvis anser att det är viktigt att ta hänsyn till ekonomin. Då tycker jag att han också bör ha förståelse för att man måste göra begränsningar. Enligt min mening är det förslag som vi nu behandlar oerhört värdefullt, och jag anser att statsrådet Lindqvist har gjort ett gott arbete. Förslaget mottas också välvilligt av de handikappade, som har förståelse för att vi tvingas göra begränsningar. Vi har dock satsat ganska mycket för att få fram ett bra förslag. Kenth Skårvik återkommer till förhalningen. Det är riktigt att vi startade 1985. Men Kenth Skårvik kan gå litet längre tillbaka i tiden. Den borgerliga regeringen tillsatte på sin tid en bilstödskommitté, som lade fram ett förslag 1982. Det skulle kosta 38 miljoner. Även om inflationen haft sin gång under tiden sen dess, menar jag att vi i dag har fått ett väsentligt bättre förslag än det från 1982 som förkastades av handikapporganisationerna. Kanske kan man inte direkt jämföra 250 miljoner med 38 miljoner, men jag menar ändå att detta förslag är väsentligt bättre än det som fanns 1982. Det bör man tänka på. Till Margö Ingvardsson: Man har inte gjort sådana beräkningar, men det är klart att bilen som tekniskt hjälpmedel skulle kosta oerhört mycket. Man skulle då få betala kostnaden fullt ut. Margé Ingvardsson vet vad en bil i dag kostar. Med handikappanpassningar blir det väsentligt mer. Nu skall det förslag vi i dag tar ställning till sättas i verket. I propositionen uttalas att man efter en tid måste göra en utvärdering och sedan gå vidare med ytterligare förbättringar. Vi har inte nått slutmålet. Som jag tidigare sagt är det viktigt att man också kan ge dem som är mellan 49 och 65 år denna möjlighet, så att alla handikappade med förflyttningssvårigheter kan få tillgång till bil. Det betyder oerhört mycket för dem. Men jag tycker vi i dag tar ett långt steg på vägen, och det är en bra reform vi har att ta ställning till.
Herr talman! Det är riktigt att saken utreddes under den borgerliga tiden. Om jag inte tar helt fel var Börje Nilsson med i den utredningen och ställde sig bakom förslaget. Det nu föreliggande förslaget stämmer i långa stycken med det förslag som lades fram vid den tiden, och som också fick ett bra mottagande av de remissinstanser man hade. Men trots detta har det tagit sex år för regeringen att komma fram med ett förslag på grundval av utredningen under den borgerliga regeringens tid. Börje Nilsson kommer tillbaka till de ekonomiska realiteterna som har styrt detta. Men man får väl också tro att det har funnits något socialt patos och någon social tanke bakom. Jag sade i mitt förra anförande att det finns många fördelar i detta förslag och att vi i stort ställer oss bakom det. Men vi tycker också att det fattas vissa viktiga saker som borde ha varit med och borde ha prioriterats före en del annat, kanske inte just i bilstödsförslaget, men på annat håll. Vi tycker som sagt att det är litet snålt tilltaget och att det borde kunna förverkligas med även de bitar vi pekat på.
Herr talman! Jag är överens med Börje Nilsson om att detta förslag som vi 19 maj 1988 skall ta ställning till i dag är avsevärt bättre än det som 1979 års bilstödskommitté presenterade, och som förkastades av handikapporganisationerna. Vad jag vänder mig emot är att regeringen och Börje Nilsson bara avfärdar vårt förslag om att bilen på sikt skall erkännas som ett tekniskt hjälpmedel med argumentet att det blir för dyrt, när samtidigt Börje Nilsson erkänner att det inte finns någon utredning som har tittat på hur det dyrt det egentligen skulle bli. Ingen, inte jag och inte Börje Nilsson, kan tala om hur många personer som skulle bli berättigade till en bil om den utgavs som ett teknisk hjälpmedel. Vi tycker att man borde göra dessa beräkningar. Det finns kanske skäl att tro att det inte skulle bli så mycket dyrare att ge folk en bil än att låta dem åka färdtjänst. Vi vill se utredningarna och få frågan belyst innan vi bara avfärdar den med att det inte går att genomföra därför att det blir för dyrt. Det är kravet i vår reservation.
Herr talman! Jag vill tacka Börje Nilsson för uttalandet, som var mera positivt än vad som framgår av utskottets skrivning i betänkandet när det gäller förbättringar för gruppen av handikappade mellan 49 och 65 år. Det vore utmärkt om Börje Nilsson följde upp detta genom att rösta på vår reservation 1.
Herr talman! Till Kenth Skårvik vill jag säga att det förslag vi behandlar i dag är helt annorlunda än det som lades fram 1982. Det är vida bättre. Det är riktigt att jag var med i utredningen, men vi hade mycket begränsade direktiv i från den borgerliga regeringen. Förslaget fick inte kosta någonting. Ändå sträckte vi oss till 38 miljoner. I dag kostar det 250 miljoner, och jag vill alltså påstå att det är ett vida bättre förslag. Till Marg6é Ingvardsson: Jag kan hålla med om att man bör göra sådana ekonomiska beräkningar av vad bilen som tekniskt hjälpmedel skulle kosta. Jag tror det kommer att kosta ett stort antal miljoner. Men visst skulle det vara intressant att veta. Till Karin Israelsson: Statsrådet har sagt — och utskottet har understruktit det — att ur strikt handikappspolitisk synvinkel borde alla förflyttningshandikappade, oavsett ålder, innefattas av förslaget. Det är alltså målsättningen. Vi måste färdas i den riktningen, så att säga, och försöka lösa upp de begränsningar som finns. Jag tycker att jag har hållit mig i stort sett till vad betänkandet säger.

Herr talman! Det är med stor glädje som jag ser att regeringen lägger fram en proposition som innebär ett förbättrat bilstöd till handikappade. Förslan Prot. 1987/88:123 gen om ett statligt bidrag för anskaffande av motorfordon är en betydande reform för många funktionshindrade. I likhet med vad som hände på 1950-talet, när Kungl. pensionsstyrelsen började ge bidrag till bilar, kommer det nya bilstödet att ge nya möjligheter till arbete och rikare fritid till dem som berörs av reformen. I en förlängning ger den också samhället ekonomiska och sociala vinster. Jag — och många andra handikappade — får ge Bengt Lindqvist ett varmt tack för denna reform. I min motion till riksdagen i denna fråga — 1987/88:Sf19 — tar jag upp vissa justeringar i regeringens proposition, detta med hänsyn till att vi inte skall få oavsiktliga begränsningar av reformen. Särskilt stor betydelse har reformen för människor med stora funktionshinder. En ny teknik har utvecklats för anpassning av bilen åt dem som inte kan använda de vanliga manöverorganen. Detta ger möjlighet för t.ex. en person utan armar att trafiksäkert köra bil. Bilarna manövreras genom ett system som ersätter ratt, gasoch bromspedal samt signalsystem. Ombyggnad sker i samråd med bilinspektör hos AMU i Hedemora och Furuland och vid Handikappinstitutet. En ägare av en sådan bil kan inte ta körkort förrän han fått en individuellt ombyggd bil. I dag löser man problemet genom att en konstruktör på nämnda verkstäder tillsammans med en kommande bilägare och en bilinspektör diskuterar fram en lämplig teknisk lösning. På grundval av resultatet utfärdas ett intyg om att bilaspiranten kommer att vara i stånd att köra en för honom eller henne anpassad bil. Länsarbetsnämnden beviljar på grundval av intyget bidrag till köp av bil. Jag menar att en sådan rutin vid bilstöd skall fullföljas även med en ny huvudman, och att vi på något sätt bör uttala att med stöd av expertintyg skall bilstöd kunna utgå i de fall ägaren måste ta körkort för bil som är speciellt ombyggd för honom eller henne. Socialförsäkringsutskottet har då det gäller denna fråga uttalat — jag citerar utskottets viktiga meningar i detta sammanhang: ”Utskottet förutsätter dock att det nya bilstödet inte kommer att innebära några försämringar för de handikappade jämfört med nuvarande system. Således utgår utskottet från att bilstöd även fortsättningsvis kan lämnas i de fall som motionären tar upp.” Jag finner att socialförsäkringsutskottet och jag har samma uppfattning på denna punkt. Herr talman! Låt mig ta upp ytterligare en sak. I propositionen tolkas begreppet varaktigt funktionshinder så, att detta ”i princip skall vara bestående eller att det i vart fall skall finnas under den tid fordonet skall användas”. Sedan ger man exempel på kriterier för handikapp, såsom behov av rullstol, bockar eller käppar, eller svåra astmatiska besvär. Denna beskrivning är alltför koncentrerad kring hjälpmedel. Jag vill betona att personer med stora förflyttningssvårigheter kan ha medfödda eller av sjukdom uppkomna handikapp utan att stödhjälpmedel är nödvändiga. Detta är fallet vid t.ex. cerebral pares och muskeldystrofi. I anvisningarna för handläggning av bilstöd måste man, enligt min mening, betona att det som är avgörande är behovet av bil på grund av funktionsnedsättningar. Socialförsäkringsutskottet uttalar samma sak i denna fråga. Man säger att ”väsentliga förflyttningssvårigheter kan föreligga även för personer Herr talman! Jag ber att i denna fråga få yrka bifall till hemställan i 19 maj 1988

Herr talman! Det här betänkandet rörande delpensionsförsäkringen innehåller väl inga väsentliga nyheter. De uppfattningar som presenteras i våra reservationer är kända sedan tidigare. Vi moderater vidhåller vår uppfattning att kompensationsnivån bör fastställas till 50 96 i stället för nuvarande 65 90. De medel som då frigörs kan användas till långt mer angelägna sociala ändamål. Delpensioneringen är egentligen inte någon bra lösning av pensionsfrågorna för de äldre. Bedömningen är ganska stelbent, och som de flesta av de sociala försäkringarna är den i huvudsak avpassad för löntagare, medan det är betydligt hårdare villkor för egna företagare. För vissa personer kan en 65-procentig kompensationsnivå faktiskt innebära en viss överförsäkring. När man går ned till deltid kapar man ju nämligen marginalskattetoppen. Prot. 1987/88:123 Kassatjänstemän som jag har talat med anser faktiskt att en 50-procentig 19 maj 1988 kompensationsnivå i realiteten motsvarar en 65-procentig sådan. Pensionsberedningen har i uppgift att utreda bl.a. en rörlig pensionsålder, och det är nog inget tvivel om att en flexibel pensionsålder vore en långt bättre lösning för de flesta än delpensionen. Med dessa argument, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 1. Som jag förut sade är pensionsvillkoren generellt sätt hårdare för lantbrukare och egenföretagare än för anställda. En egenföretagare måste minska sin arbetstid med hälften för att över huvud taget få någon delpension. Det är inte heller alltid så lätt för en egenföretagare eller en jordbrukare att uppfylla de krav som ställs. Vi begär i reservationen en översyn av pensionsvillkoren för egenföretagare i syfte att nå en större jämställdhet med löntagare. Vi vill också att frågan om ett eventuellt annat inkomstbegrepp utreds när det gällert.ex. mjölkpensionärerna. Det är över huvud taget svårt för en jordbrukare att bli rättvist bedömd när det gäller inkomstbegreppet. Inte sällan räknas kapitalinkomster in, utöver den rena arbetsinkomsten. När det gäller avvecklingsersättningen tar kassan t.ex. inte hänsyn till att denna också skall ersätta fasta kostnader för räntor och avbetalningar på jordbruksfastigheten. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall också till reservation nr 3.

Herr talman! Det här korta betänkandet behandlar de motioner som har väckts angående delpensionsförsäkringen. Vi har från folkpartiets sida föreslagit att kompensationsnivån skall vara 50 96 fr.o.m. den 1 juli 1988. Enligt nu gällande regler om kompensation på 65 96, som genomfördes i fjol, blir ersättningsnivån 82,5 26 för en halvtidsarbetsinsats. Det kan jämföras med att t.ex. en ATP-pensionär får 65 96 av sin lön efter pensioneringen. Enligt vårt förslag får man — om man minskar sitt arbete med 50 96-75 90 av sin tidigare lön, trots att man bara arbetar halvtid. I den samhällsekonomiska situation som vi har i dag, tycker vi att det är en godtagbar inkomstnivå. Folkpartiet anser nämligen att det finns ännu mer angelägna områden att satsa på. Vi tvingas ju fortfarande att prioritera bland många angelägna insatser. En grupp som har det sämre ställt och som folkpartiet först vill satsa på är undantagande pensionärerna. Över huvud taget vill vi i första hand satsa på det vi brukar kalla ”det glömda Sverige”. Till den gruppen hört.ex. familjer med handikappade barn och personer som vistas på långvården. Vi föreslår att den ersättning som utgår till föräldrar med handikappade barn, det s.k. vårdbidraget, höjs med 30 90 från ca 50 000 kr. till 65 000 kr. per år. Vi föreslår också ett särskilt statligt stimulansbidrag till landstingen för att påskynda ombyggnaden av sjukhem så att alla som så önskar kan få ett 75 eget rum. Men vi har också andra brister — inte minst inom sjukvården — som måste prioriteras. Det gäller t.ex. de långa köerna till kranskärls-, höftledsoch 1CLVHNGL, IaE VI valja Vau vil iVidta Hannu IRan satsa IESuravina pa. Vi VaE folkpartiet är det då naturligt att prioritera sjukvården, för att försöka minska dess kris, förbättra för föräldrar med handikappade barn och få till stånd gruppboende för senildementa — i stället för att genom en 65-procentig kompensationsnivå nära nog överkompensera deltidspensionärerna. Vi har i dag stora fördelningspolitiska orättvisor.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 För lantbrukare och andra egenföretagare gäller nämligen andra villkor för rätt till delpension än vad som gäller för löntagare. Utskottsmajoriteten avstyrker motionskravet på en översyn av de orättvisa reglerna, med hänsvisning till att tillämpningssvårigheterna skulle öka. Det är litet märkligt att man accepterar de här skillnaderna i arbetstidsminskning och inkomstbegrepp i stället för att göra en översyn. Jag vill därför till slut yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Till det här betänkandet finns en för centern, folkpartiet och moderaterna gemensam reservation som behandlar delpensionsfrågor för jordbrukare. Jordbruksarbete är tungt, slitsamt och många gånger farligt. Det kan vi se av statistiken över förtidspensioneringar, arbetsskador och olycksfall i arbetet. Därför blir det allt vanligare att jordbrukare när de når 60-årsåldern precis som anställda inom industrin och andra verksamheter önskar trappa ner verksamheten och arbetsinsatsen. Villkoren i fråga om rätten till delpension skiljer sig dock mellan grupperna. Jordbrukare och andra egenföretagare måste minska sin arbetstid med minst hälften. För anställda gäller att man måste minska den med minst fem timmar i veckan. Dock måste man inom båda grupperna arbeta minst 17 timmar i veckan efter minskningen. > Den som har kännedom om hur det genomsnittliga jordbruksföretaget ser ut i dag, vet att det är vanligt att man i familjejordbruket kombinerar olika produktionsgrenar. Det mest rationella och ofta enda möjliga när en jordbrukare vill trappa ner är att avveckla en produktionsgren. Någon neddragning av verksamheten till hälften tvärsöver klarar man i regel inte, eftersom det förutsätter att man anställer någon på deltid. Med den lönsamhet som råder i dag inom jordbruket är detta inte ekonomiskt möjligt. Kravet på att minska arbetstiden till hälften blir därigenom ett trubbigt instrument när man skall bedöma jordbrukarens rätt till delpension. Ekonomiskt betydelsefulla produktionsgrenar väger inte alltid lika mycket när det gäller det totala antalet timmar eller arbetstyngden. På grund av överproduktionen av mjölk infördes för ett par år sedan möjligheter för jordbrukaren att få en avvecklingsersättning om han säljer gråstarrsoperationer. När de ekonomiska resurserna nu inte räcker till för alla angelägna sina mjölkkor och avvecklar mjölkproduktionen. Denna ersättning har litet Prot. 1987/88:123 felaktigt kommit att kallas mjölkpension. Den är ju i egentlig mening ingen 19 maj 1988 pension, utan en ersättning för avvecklingskostnader och andra fasta kostnader som jordbrukare har. I centermotion Sf307 av Karin Israelsson m.fl. pekar vi på att detta har skapat problem för jordbrukare som önskar ta delpension, eftersom ersättningen räknas som inkomst. Herr talman! I reservation 3 vill vi att regeringen gör en översyn av reglerna när det gäller jordbrukarnas rätt till delpension. Översynen skall omfatta inkomstbegreppet och kraven på en minskning av arbetstiden till minst hälften. Utskottsmajoriteten hänvisar till att tillämpningssvårigheterna skulle öka och att man förutsätter att riksförsäkringsverket följer utvecklingen. Herr talman! Jag tycker att det är litet småsint av majoriteten att inte vilja gå med på vårt krav. Delpensionsförsäkringens syfte är ju att ge yrkesverksamma möjlighet till en nedtrappning av arbetsinsatsen. Många jordbrukare i 60-årsåldern orkar inte längre driva sina jordbruk lika intensivt som tidigare. Trots att de är företagare är de i högsta grad kroppsarbetare med tungt arbete. De betalar årligen en avgift till försäkringen. Det är därför enligt vårt synsätt orimligt att man genom regelsystems konstruktion skall utestänga vissa som så väl är i behov av delpension. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet har i betänkandet 1987/88:25 behandlat fyra motioner angående delpensionsförsäkringen. Frågor som tas upp i motionerna är kompensationsnivån inom delpensionsförsäkringen, lantbrukarnas möjlighet att få delpension och rätten för en anställd att få övergå till deltidsarbete. Utskottet avstyrker bifall till samtliga motioner. Med anledning av detta har tre reservationer bifogats till betänkandet från moderaterna, centern och folkpartiet. Skälen till reservationerna har nu redovisats från samtliga partier. Riksdagen behandlade för ett år sedan liknande frågor angående delpensioneringen. Motivet till delpensioneringen är att denna är en väsentlig beståndsdel i systemet med en rörlig pensionsålder. Rätten till delpension har utnyttjats av många försäkrade, som därigenom har fått möjlighet att efter egna önskemål minska sin arbetstid. De äldres möjligheter att vara kvar i arbetslivet har också förbättrats genom delpensionsförsäkringen. För att ytterligare förbättra pensionsformen höjdes kompensationsnivån för delpensionsförsäkringen den 1 juli 1987 åter från 50 96 till 65 96 av pensionsunderlaget. Herr talman! Jag tänker inte närmare gå in på de regler som gäller för delpension, då dessa redovisas klart i utskottets betänkande. Folkpartiet och moderaterna har i var sin reservation tagit upp kompensationsnivån inom delpensionsförsäkringen. De anser att i det rådande samhällsekonomiska läget skall kompensationsnivån sänkas från 65 96 till 50 26. De anser också att delpensioner skall vägas mot andra angelägna 7 Prot. 1987/88:123 åtgärder. Enligt reservanterna medför inte en minskning av kompensations nivån alltför kännbara ekonomiska konsekvenser för den försäkrade. Majoriteten i utskottet har dock en annan uppfattning. Vid delpensionens införande år 1976 var kompensationsnivån 65 26. Man sänkte denna nivå till 50 96 den 1 januari 1981. fr.o.m. denna tidpunkt och fram till 1987, då riksdagen beslutade om en ändring till den ursprungliga nivån på 65 96, minskade delpensionstagarna drastiskt. Antalet halverades i förhållande till 1981. De försäkringssökande som minskat mest var delpensionstagare i de lägre inkomstklasserna. Det tyder sannolikt på att grupper med låg inkomst inte kunde ta delpension av ekonomiska skäl. Med hänsyn till de effekter sänkning av kompensationsnivån tidigare har fått anser utskottet att kompensationsnivån även fortsättningsvis bör vara 65 P. Jag yrkar därmed bifall till utskottets betänkande och avslag på reservationerna 1 och 2. Moderaterna, folkpartiet och centern tar i en gemensam reservation upp delpensionen till lantbrukarna och begär en översyn av reglerna. Reservanterna anser att lantbrukarna har svårt att minska sin arbetstid så mycket som för närvarande krävs. Man anser också att lantbrukarna skall kunna erhålla delpension med samma arbetstidsminskning som gäller för löntagarna, eller att de kan få delpension när de minskar sin arbetstid och inkomst genom att slopa en produktionsenhet, t.ex. en djurbesättning. Utskottet behandlade samma fråga under föregående riksmöte. Då åberopades pensionsberedningens betänkande SOU 1986:47 Deltidspension — Översyn med förslag till ändringar i delpensioneringen. Beredningen framhöll att betydande svårigheter hade uppkommit hos försäkringskassorna vid tillämpningen av delpensionsförsäkringen för egenföretagare. Problemen har dock minskat under årens lopp och blivit mer enhetliga. Beredningen ansåg dock vid det tillfället att det alltjämt kvarstod betydande svårigheter vid prövningen av frågan om egenföretagarna har minskat sin arbetstid i tillräcklig omfattning. Den föreslog därför att nuvarande regel borde kvarstå. Att införa en särregel och en arbetstidsminskning för en viss grupp egenföretagare ansåg beredningen inte kunde komma i fråga. Utskottet ansåg med hänsyn till vad som redovisats att tillämpningssvårigheterna sannolikt skulle öka om man gjorde en ytterligare arbetstidsminskning. Utskottet har samma uppfattning i dag och gör samma bedömning att tillämpningssvårigheterna sannolikt skulle öka om man genomför en ytterligare arbetstidsminskning. Utskottet vill i detta sammanhang emellertid erinra om att riksförsäkringsverket i ”Allmänna råd 1987:9 om delpension” har rekommenderat försäkringskassan att vid bedömningen särskilt beakta att många lantbrukare som söker delpension driver jämförelsevis orationella lantbruk med låg mekaniseringsgrad. Herr talman! Reservanterna anser vidare att ett annat inkomstbegrepp borde tillämpas för lantbrukare. Den särskilda avvecklingsersättning som mjölkproducenter mellan 60 och 65 år kan erhålla om mjölkproduktionen upphör, kan skapa problem när lantbrukarna ansöker om delpension. Vid uträkningen av delpensionen tar kassan inte hänsyn till att avvecklingsersätt ningen också skall ersätta de fasta kostnader som lantbrukarna har kvar från Prot. 1987/88:123 den tidigare mjölkproduktionen. Enligt reservanterna blir underlaget lägre 19 maj 1988 vid beräkningen än det faktiska inkomstbortfallet. Avvecklingsersättningen är skattepliktig och utgör inkomst av jordbruksfastighet. Den kommer därvid att finnas i de poster som ingår i bokföringen av fastigheten. Enligt utskottet blir därför avvecklingsersättningen bl.a. beroende av i vilken omfattning jordbrukaren har kvar de fasta kostnader som hänför sig till den tidigare mjölkproduktionen. Utskottet förutsätter dock att riksförsäkringsverket noga följer tillämpningen av ifrågavarande regler. Utskottsmajoriteten anser likaså att det inte finns skäl att förorda ett särskilt inkomstbegrepp för lantbrukare i delpensionshänseende. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan i utskottsbetänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Delpensioneringen framställs ofta som om den skulle vara en synnerligen viktig och värdefull institution i socialförsäkringssystemet. Så är dock inte fallet. Som jag tidigare sade finns betydligt viktigare och bättre instrument än delpensioneringen. Den spelar nog inte riktigt så stor roll som man gärna vill tro — och som det gärna framställs. Jag har varit i kontakt med kassatjänstemän. De säger att det inte har skett någon särskilt stor ökning av ansökningarna, trots att kompensationsnivån numera är höjd. Det framgår också av utskottsbetänkandet, där det sägs att i slutet av 1987 var 37 000 personer deltidspensionerade, jämfört med 32 000 i slutet av 1986. Eftersom det inte är så höga tal numera, göms delvis det faktum att många blir förtidspensionerade av arbetsmarknadsmässiga skäl. Det gäller de s.k. 58,3-års pensionärerna som utförsäkras från arbetslöshetskassan och sedermera blir förtidspensionerade av arbetsmarknadsmässiga skäl. Men vi vet också att det är mycket lätt för 60-åringar och äldre att få ordinär förtidspension. Vederbörande behöver endast ha sjukdomsbesvär som är mer än bagatellartade, som det heter i lagtexten och i riksförsäkringsverkets anvisningar. Vi torde således, som jag sade förut, mycket väl kunna sänka kompensationsnivån utan att det märks särskilt mycket för den enskilde. Det viktiga är väl ändå vad den enskilde får kvar i sin portmönnä. Man har vid kassan i Värmland räknat ut att det faktiskt för vissa finns kompensationsnivåer på 93 26 efter den 65-procentiga kompensationsnivån. Det är faktiskt en reell överförsäkring. När det sedan gäller reservation 3 är det tyvärr så — det vet jag efter mer än 15 års eget arbete med pensionsbedömningar — att egenföretagare och jordbrukare alltid kommer något i strykklass därför att kapitalinkomster räknas in i underlaget. Det måste väl ändå vara vår strävan att skapa ett så rättvist system som möjligt, Ingegerd Anderlund, och då får vi inte väja för att det innebär vissa besvärligheter att nå dithän. Det brukar sannerligen inte riksdagsmajoriteten och utskottet vara rädda för annars. Jag behöver bara erinra om delsjukpenningreformen, som verkligen innebär kineseri!
Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar med anledning av Ingegerd Anderlunds förmodan att den tidigare minskningen av antalet delpensionsansökningar mycket starkt hänger samman med kompensationsnivån. Det är klart att det finns visst samband, men det finns även andra orsaker till minskningen. Det är troligt att det från början fanns ett stort uppdämt behov av delpension, som sedan blev mer och mer mättat. Det kan också ha inträffat vissa förändringar av villkoren på arbetsmarknaden, och det finns andra orsaker också. När vi talar om kompensationsnivåer i delpensionsförsäkringen måste vi, som Gullan Lindblad var inne på, ta hänsyn till den nettoersättning som utgår i form av lön och pension. Det är nog den summan som är mest intressant för den enskilde delpensionären. Med de regler som nu gäller torde den som minskar arbetstiden med 50 96 erhålla en sammanlagd nettoersättning på minst 90 96 av den lön vederbörande hade som heltidsarbetande. Enligt vårt förslag skulle delpensionärer i samma situation erhålla minst — jag understryker det — 80 26 av sin lön som heltidsanställd. Skillnaderna blir alltså inte så väldigt stora mellan de olika nivåerna. Om man är högeller lågavlönad betyder inte heller särskilt mycket på grund av marginalskatterna och vissa bidrag. Det är naturligtvis viktigt att alla som anser sig behöva ta delpension får göra det på så hyggliga villkor som möjligt. Vi anser faktiskt att vårt förslag ger goda villkor. Som jag sade i mitt inledningsanförande anser vi — om vi måste prioritera — att det finns andra som har det ännu svårare än delpensionärerna. Det finns de som inte kan arbeta på grund av handikapp, sjukdom eller ålder. Vi menar att vi måste förbättra villkoren för de svagaste grupperna. En annan aspekt är att det bör finnas ett samband mellan det arbete som utförs och den ersättning som utgår för det arbetet.
Herr talman! Ingegerd Anderlund hänvisade till att det finns tillämpningssvårigheter när det gäller jordbrukarnas delpension. Jag visade i min redovisning att jordbrukarna har fått rätt till delpension. De betalar avgifter, men sedan är regelsystemet sådant att personer som rimligen borde vara berättigade till delpension inte får någon pension beroende på beräkning av arbetstid, inkomster osv. Ingegerd Anderlund hänvisade till att utredningen sagt att tillämpningsföreskrifterna hade varit mycket krångliga och skapat problem. Majoritetens slutsats — som jag tycker är mycket egendomlig — är, att eftersom det hela är krångligt skall vi ingenting göra. Rimligen borde slutsatsen av det resonemanget och resultatet av utredningen vara att eftersom det är krångligt, eftersom systemet spärrar ut personer som rimligen borde vara berättigade till delpension, bör vi se över reglerna och komma tillbaka med ett förslag som ger större möjligheter för den här gruppen att få delpension. Alla är med och betalar till delpensionssystemet. Man betalar en halv procent på den samlade summan för egenavgifter. Då är det rimligt att Prot. 1987/88:123 människor också får del av förmånerna, att inte regelsystemet utestängeren 19 maj 1988 del av de jordbrukare som rimligen — sett i relation till andra grupper — borde ha rätt att minska sin arbetsinsats vid 60 år, eftersom de ofta haft en tung och slitsam tillvaro som jordbrukare.

Herr talman! När det gäller lantbrukarnas delpension försökte jag i mitt inledningsanförande redogöra utförligt för utskottets ställningstagande och motiveringarna därtill. I övrigt finns ställningstagandet väl belyst också i utskottsbetänkandet. Jag vill dock gärna kommentera folkpartiets och moderaternas förslag till sänkning av kompensationsnivå i delpensionen, som Gullan Lindblad och Margareta Andrén talar för. Det låter nästan som om vii princip inte behöver ha någon delpension. Det sägs att sänkningen av kompensationsnivån skall vägas mot andra angelägna åtgärder. Visst kan man hålla med om att vi har många angelägna områden, bl.a. de som Margareta Andrén tog upp — handikappade, långvård och gruppboende för senildementa. Det är mycket angelägna områden, där det behövs förbättringar. Men när det gäller bedömningen av vilka områden och vilka medborgare som behöver förbättringar och vem som skall försaka, då skiljer sig verkligen folkpartiet och moderaterna från oss övriga partier. En sak som vi anser mycket angelägen är att de grupper av arbetstagare som i dag arbetar med tunga och slitsamma jobb, många gånger med eftersatt arbetsmiljö, skall ha rätt att minska ned sin arbetstid när krafterna börjar avta och kroppen har blivit sliten. Men vi vill i motsats till folkpartiet och moderaterna att människor inte skall ha rätt enbart till en minskning av arbetstiden utan också att få de ekonomiska förutsättningarna därtill. När Margareta Andrén och Gullan Lindblad i sina anföranden påstår att det inte blir ekonomiskt kännbart när nivån sänks med 15 96 visar det vilken liten förståelse de har för de grupper som har det ekonomiskt svårt i dag. I ert resonemang om en sänkning av nivån måste ni ha utgått från sådana löner som vi har som riksdagsledamöter och inte från de låga löner som industriarbetare eller vårdbiträden har. Dessa behöver många gånger varje krona för att klara ekonomin. Om nettoresultatet efter skatt blir ca 3 90 skillnad har det ändå stor betydelse för lågavlönade arbetstagare inom industri och vård som tar delpension. Från 1981, då den borgerliga regeringen sänkte kompensationsnivån till 50 96, fram till i dag har antalet ansökningar om delpension minskat, nästan halverats. Och vilka har avstått? Jo, de med de lägsta inkomsterna, som helt enkelt inte hade råd att sänka sin arbetstid trots att vi alla vet att det är just den gruppen som är i mest behov av en arbetstidsminskning vid 60 år. Det är den gruppen som inte är tillräckligt angelägen för folkpartiet och moderaterna!

Herr talman! Ingegerd Anderlund sade att hon utförligt har kommenterat frågan om jordbrukarnas delpension. Den utförliga redovisning som Inge 81 Prot. 1987/88:123 gerd Anderlund gjorde i sitt inledningsanförande var en redovisning av hur krångligt systemet är. Jag ställde då frågan: Vilken slutsats drar hon av att det är så krångligt? Borde inte slutsatsen bli att vi ser över reglerna så att vi kan nå en bättre fungerande delpensionsförsäkring för jordbrukare, som inte spärrar ut en del jordbrukare till följd av att man har ställt krav som inte stämmer med hur det är att vara jordbrukare? Det var ganska intressant att höra Ingegerd Anderlunds redovisning i hennes senaste inlägg om vilka som skall få delpension. Hon talar om dålig arbetsmiljö, svåra förhållanden. Det är ju precis de förhållanden som råder för den jordbrukargrupp som vi har pekat ut i sammanhanget, nämligen de som, då de når 60-årsåldern, inte orkar driva sin verksamhet i samma omfattning som de har gjort tidigare. När riksförsäkringsverket har sagt att det huvudsakligen skulle vara jordbrukare på gårdar med låg mekaniseringsgrad, tror jag inte att det resonemanget stämmer längre. Det är i allra högsta grad fråga om en typ av rationella familjejordbruk som finns i dag runt om i landet. Brukarna på dessa gårdar kommer nu i många fall upp i 60-årsåldern. Ni är litet småsinta mot den här gruppen. Om viljan funnes skulle man kunna ställa upp bakom kravet på en översyn, så att vi åstadkommer en delpensionsförsäkring som skulle kunna ge dessa jordbrukare rättvisa villkor.
Herr talman! Vi kan läsa innantill allihop faktiskt, Ingegerd Anderlund. Efter den redovisning som har lämnats i utskottsbetänkandet har vi, som hyser en annan uppfattning, redovisat den i våra reservationer. Sedan hör inte Ingegerd Anderlund på, jag har nämligen inte sagt att delpensioneringen inte behövs. Jag har sagt att den nog inte spelar så stor roll som majoriteten vill låta förstå. Det är inte någon rusning av sökande, beroende på att det finns andra instrument som kanske är mer tilltalande, nämligen förtidspensionering, av det ena eller andra skälet. Det är synnerligen lätt för en 60-åring eller en äldre person att få sjukpension eller förtidspension. Gudarna skall veta att jag har den största förståelse för människor som är utslitna, efter alla de år som jag har varit i nära kontakt med dem och bedömt deras förtidspensioneringar. Då tänker jag på människor — jag tänker faktiskt inte på grupper. Det är alldeles givet att de människorna skall ha den trygghet och det skydd som de behöver då de inte längre orkar arbeta. Jag undrar emellertid: Vem har ett slitsammare jobb och vem skulle vi i så fall värna mer om i dag för att förbättra försäkringen än jordbrukare på ett lågt mekaniserat jordbruk? Dessa är väl människor som mer än andra är utslitna. Jag har inte sagt att det inte är ekonomiskt kännbart att ta delpension, men en sänkning av kompensationsnivån betyder betydligt mindre än vad majoriteten påstår, beroende på att vi i Sverige har världens högsta skatter! Då betyder det oerhört mycket att man bara får en halv inkomst, för då blir marginalskatterna betydligt mycket mindre. Det finns alltså en överförsäkring i dag.
Herr talman! Ingegerd Anderlund hörde tydligen dåligt på vad jag sade både i mitt anförande och i min förra replik. Jag poängterade att det är viktigt att möjlighet till delpension finns, inte minst för dem som har och har haft slitsamma och tunga arbeten. Precis som både Rune Backlund och Gullan Lindblad har sagt här i debatten gäller ju detta bl.a. många av våra egenföretagare, lantbrukare m.fl. Från folkpartiets sida har vi verkligen inte bara poängterat rätten till delpension, utan också intresserat oss för kompensationsnivån. Det är därför som vi särskilt har studerat hur effekterna skulle bli om vi skulle bli tvungna att sänka kompensationsnivån. Om Ingegerd Anderlund inte tror på mig, vill jag nämna att riksförsäkringsverket för något år sedan gjorde en uträkning av nettoeffekten. Man redovisade en delpensionär som hade mellan 70 000 och 100 000 kr. i heltidsinkomst — det är alltså inte något riksdagsledamotsarvode. För den pensionären blev nettosänkningen 3 76 om skatteeffekten medräknades. Det är ju ingen stor försämring.
Herr talman! Min hörsel kan det förstås vara fel på, eftersom jag har arbetat inom en bullrig industri, men min syn är det fortfarande inget fel på då jag använder glasögon. Jag ser tydligt och kan läsa vad det står i de borgerliga reservationerna om delpensionen. De borgerliga hävdar även i år att det inte är så angeläget med de grupper som söker delpension. Jag vet att man kan få förtidspension, men det är inte alls säkert att dessa grupper av människor vill ha en sådan. De kanske vill ha delpension. Jag tycker ändå att det är konstigt: dagligen hör vi från alla håll och från alla partier hur svåra arbetsförhållandena är för vårdoch omsorgspersonalen och hur svårt det är att rekrytera personal. Då rimmar det illa att ställa krav på försämringar av våra arbetslivsreformer för vårdoch omsorgspersonalen. Den personalen har tunga jobb, både fysiskt och psykiskt, som sliter hårt på kroppen. Bara vetskapen om en arbetstidsminskning då man fyller 60 år, med en ekonomiskt tryggad delpension, kan då innebära att man stannar kvar i jobbet i stället för att söka sig något annat. Om inte denna delpension finns, söker man sig kanske ett annat jobb — kroppen skall ju ändå hålla till dess att man är 65 år. Om vi i framtiden vill ha arbetstagare inom vården och i industrin skall vi inte, som folkpartiet och moderaterna, komma med förslag om försämringar i ett så betydelsefullt trygghetssystem som delpensionen utgör för just denna grupp arbetstagare.

Herr talman! Statens hundskola bedriver en väldigt viktig verksamhet. I propositionen föreslås nya riktlinjer för hundskolans verksamhet, och utskottet tillstyrker de riktlinjerna. Det finns tre vpk reservationer, som Bertil Måbrink höll ett föredömligt kort anförande om. Jag skulle vilja säga att de är sammantagna egendomliga. Vad vpk föreslår är att man skall fördubbla anslaget till statens hundskola, och att man inte skall genomföra den avgiftsfinansiering av hundskolan som regeringen föreslår. Samtidigt som man alltså vill finansiera hundskolan via verksamheten, genom anslag till hundskolan, vill vpk öronmärka pengar till Synskadades riksförbund för inköp av hundar från hundskolan.